Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 23 behandlas frågan om slopandet av kommunal taxering av juridiska personer. Redan i våras beslöt riksdagen att den kommunala beskattningen av juridiska personer skulle upphöra fr.o.m. inkomståret 1985. I proposition nr 70 föreslås att taxeringen till kommunal inkomstskatt skall slopas för juridiska personer utom för dödsbon. Sålunda blir denna grupp endast föremål för statlig inkomstskatt. Samtidigt upphör garantibeskattningen av juridiska personers fastighetsinnehav. I samband härmed sker en förändring av skattesatsen så att den i huvudsak överensstämmer med nuvarande skattesats. På vissa områden passar regeringen på, trots uttalanden om att ingen skatteskärpning skall inträffa, att ändå skärpa skatten på mellan 10 och ända upp till 33 Zo mot vad som gäller nu. Vidare blir det så att vitt skilda regler kommer att gälla beroende på i vilken företagsform företaget drivs. Som framgår av de till betänkandet fogade reservationerna har de icke-socialistiska partiernas representanter i skatteutskottet inte kunnat acceptera dessa orättvisor. I reservation 1 berörs den olika behandlingen av företag, beroende på företagsformen. Drivs företaget i form av juridisk person öppnas möjlighet för kvittning av underskott i en kommun mot överskott i en annan kommun. Drivs företaget däremot som enskild firma är denna möjlighet utesluten. Det är orimligt att företagsformen skall vara avgörande. Vi reservanter anser att det är en skyldighet för regeringen att snarast se till att lika regler skall gälla för alla företag — oberoende av företagsform. I reservation 3 berörs livförsäkringsbolagens skatteregler. Trots att det här är klart fastslaget att skatteuttaget skulle vara 37 96, om man vill följa nuvarande skatteregler, föreslår regeringen 40 90 i skatteuttag. Som skäl anförs enkelheten. Det är ett svagt argument. Svårigheten med en procentsats på 37 är i det närmaste obefintlig. Motivet är inte praktiska svårigheter utan en strävan att också här skärpa beskattningen. Ännu värre är det för stiftelser, kyrkor och ideella föreningar, där man utan annan motivering än att förenkla höjer skatteuttaget med 33 90 eller från 30 till 40 36. Riksdagen har tidigare i år beslutat om en lättnad i beskattningen av ideella föreningar. Att nu — på grund av en ändring i beskattningsgrunderna för juridiska personer — utan någon verklig motivering höja skatten med 33 2 är orimligt. Vi reservanter kan inte acceptera en sådan hänsynslös skatteskärpning. I ett särskilt yttrande har uttalats oro för den risk som propositionens förslag innebär, därigenom att stat och kommun undantas från beskattning. Konkurrensförhållandet mellan å ena sidan kommunala och statliga företag och å andra sidan enskilda företag kommer att förändras. Nu har regeringen uppmärksammat denna risk. Utskottet har understrukit betydelsen av att regeringen noga övervakar denna fråga och vidtager de åtgärder som kan bli erforderliga. I och med detta uttalande har vi nöjt oss med att i det särskilda yttrandet understryka vikten av att denna fråga noga följs. Beträffande garantiskatten har utskottet ansett att den fråga som tas upp i centermotionen ligger något utanför vad utskottet egentligen hade att behandla. Med hänsyn till detta skall jag inte förlänga debatten i dag. Jag avstår därför från att vidare kommentera den delen av vår motion. Herr talman! Med vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Folkpartiet har ställt sig bakom beslutet att den kommunala beskattningen av juridiska personer skall upphöra fr.o.m. inkomståret 1985. Eftersom den proposition som vi behandlar i betänkande 23 är en följd av att nämnda beskattning slopas, ställer vi oss också i huvudsak bakom denna. I propositionen sägs att övergången till en enhetlig inkomsttaxering inte syftar till att förändra skattebelastningen för de juridiska personerna inbördes eller jämfört med andra skattskyldiga. Genomförs förslagen kommer dock skattehöjningar att ske. Även konkurrensvillkoren mellan olika typer av näringsidkare kommer att påverkas. Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall i fortsättningen enbart betala statlig skatt. De kommer därför att kunna kvitta underskott i en kommun mot överskott i en annan. Sådan kvittningsrätt kommer emellertid inte att föreligga för näringsverksamhet som bedrivs i form av handelsbolag eller enskild firma. Även dessa kan givetvis ha verksamhet i mer än en kommun. Konsekvenserna blir således att lagstiftningen skapar en snedvridning i konkurrensvillkoren mellan olika näringsidkare beroende på vilken företagsform man använder sig av. Folkpartiet anser att möjligheterna till kvittning måste vara desamma oavsett företagsform. Vi begär därför i reservation 1 -— till vilken jag yrkar bifall — att regeringen skyndsamt lägger fram förslag om slopande av förbudet att kvitta underskott i en kommun mot överskott i en annan. Herr talman! Genomförs de föreslagna skattesatserna kommer följden att bli en skattehöjning. Detta vill vi från folkpartiets sida inte acceptera. Skattesatsen för aktiebolag och ekonomiska föreningar föreslås bli 52 96. I dagsläget varierar ju skattesatsen mellan ca 50 96 och 55 76 beroende på olika kommunalt uttag. Vissa juridiska personer får därmed en höjd skatt medan andra får en sänkt. Från folkpartiets sida godtar vi den enhetliga skattesatsen på 52 96. För livförsäkringsbolag föreslås skatten bli 40 90. Detta innebär en skattehöjning som i slutändan drabbar försäkringstagarna. Någon närmare motivering till höjningen av skattesatsen ges inte i propositionen. Det står bara: ”En viss höjning av skattesatsen framstår därför som motiverad.” Då, som jag nyss sade, skattehöjningen i förlängningen drabbar försäkringstagarna kan vi inte instämma i detta. Folkpartiet anser sålunda att skattesatsen skall sättas till det uttag som en strikt matematisk omräkning skulle ge, dvs. 37 Ze. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Även den skattesats som föreslås för vissa ideella föreningar, kyrkor och allmännyttiga föreningar innebär en skatteskärpning. Folkpartiet anser inte att en sådan skatteskärpning är motiverad för dessa skattskyldiga, och vi vill därför att skattesatsen sätts till 30 Ko. Herr talman! Som en konsekvens av vad jag anfört yrkar jag slutligen bifall också till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Utskottet är enigt vad gäller huvudprincipen att den kommunala taxeringen av juridiska personer skall tas bort och ersättas av en statlig skatt. I tre motioner från de borgerliga partierna har vissa detaljfrågor tagits upp. Det har resulterat i ett antal reservationer, som har fogats till utskottets betänkande. Jag skall i korthet kommentera utskottsmajoritetens ställningstagande i de frågor som har förorsakat reservationerna. De nu gällande bestämmelserna förändras helt när det gäller kvittningsmöjligheterna för juridiska personer. Nuvarande regler upphör, och det blir kvittningsmöjligheter oavsett i vilken kommun verksamheten bedrivs; därmed förenklas såväl taxeringssom kvittningsförfarandet. Fysiska personers kvittningsmöjlighet mellan verksamheter bedrivna i olika kommuner berörs ej av det nu föreliggande förslaget. Reservanterna föreslår att regeringen skyndsamt kommer med ett förslag som slopar kvittningsförbudet även för fysiska personer. Reservanterna hänvisar till att det blir olika regler för verksamheten beroende på om den bedrivs exempelvis i handelsbolag eller i aktiebolag. Utskottsmajoriteten hänvisar till att de speciella problem som rör delägare i handelsbolag, gruvbolag och partrederier som taxeras som fysiska personer, faller inom 1980 års företagsskattekommittés utredningsuppdrag. Vidare innebär den modell till företagsbeskattning som utredningen har ute på remiss att frågan om kvittningsförbud kan lösas på ett sådant sätt som förutsätts i motionerna och i reservationen. Utskottsmajoriteten anser därför att det finns anledning att avvakta kommitténs förslag och ta ställning när ett sådant förslag föreligger. I reservation 2, vilken har avlämnats av de moderata ledamöterna, behandlas garantiskatten. Även garantiskatten slopas när det gäller de juridiska personerna och ersätts av statsskatt. Reservanterna vill ha en utredning om slopandet av garantiskatten även för fysiska personer. Här är det så att garantiskatten ingår som ett led i bostadsbeskattningen. Den beaktas vid utformandet av bostadssubventionerna. Därför kräver ett slopande av garantiskatten för fysiska personer ingående överväganden, som också måste sättas i samband med bostadspolitiken i övrigt. Reservationen om ett slopande av garantiskatten synes närmast vara motiverad av önskemålet att uppnå större rättvisa mellan företagsformer. Nu är det så att garantiskatten är effektiv. endast om garantibeloppet överstiger nestointäkten av förvärvskällan. Därför har inte garantiskatten en avgörande betydelse för val av företagsform. Dessutom är såväl bostadskommittén som 1980 års företagsskattekommitté oförhindrade att ta upp frågan i sitt utredningsarbete. Vi anser därför att det inte behövs någon ny utredning. I reservationerna 3 och 4 behandlas skattesatserna för livförsäkringsbolagen och för allmännyttiga stiftelser, kyrkor och ideella föreningar. Reservanterna anser att skattesatsen för livförsäkringsbolagen borde sättas till 37 96 och för allmännyttiga stiftelser, kyrkor och ideella föreningar till 30 76. Det är riktigt att en matematisk framräkning av skatten för livförsäkringsbolagen ger till resultat en skattesats på 37 26. Nu är det så att skattesatsen för livförsäkringsbolagen har satts med hänsyn till att bolagen beskattas i försäkringstagarnas ställe. Räknar man om skattesatsen i dag är det befogat med en uppräkning av skatten. Det kan därför inte vara ur vägen att justera denna till 40 96. När det sedan gäller allmännyttiga stiftelser, kyrkor och ideella föreningar bestrider inte utskottet att 40 90 skatt kan' leda till en viss höjning av skatten i alldeles speciella fall. Det blir lättnader i form av slopad garantiskatt och vidgade möjligheter att utnyttja rätten till underskottsavdrag. Den nyligen beslutade höjningen av grundavdraget upp till.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

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 11 om koncession för försäkringsrörelse behandlas en proposition i ämnet samt två motioner från den allmänna motionstiden. Propositionen bygger på förslag från försäkringsverksamhetskommittén, vilken tillsattes av den borgerliga regeringen 1979. Enligt propositionen skall tillstånd till ny eller utvidgad försäkringsrörelse ges utan att — som nu är fallet —behovet av rörelsen prövas. I samband därmed ändras genom motivuttalanden gränsdragningen mellan försäkringsrörelse och annan verksamhet. Ett enhälligt näringsutskott tillstyrker detta förslag. Näringsutskottet tillstyrker också — likaledes enhälligt — en fempartimotion av Knut Wachtmeister m.fl. enligt vilken det bör utfärdas regler som medför att yttranden av försäkringsbolags medicinska rådgivare normalt blir tillgängliga för den försäkringstagare som berörs. Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen av den innebörden. När det däremot gäller den andra motionen har inte utskottet kunnat enas. Motionärerna, Sonja Rembo och Britta Hammarbacken, föreslår att en förutsättningslös utredning skall göras beträffande kollektiva, obligatoriska försäkringar. Utskottsmajoriteten konstaterar att redan verksamma kommittéer skall pröva frågan och föreslår därför ingen åtgärd från riksdagens sida. I en borgerlig trepartireservation ges en kritisk bedömning av detta slags försäkringar. Riksdagen bör, anser vi reservanter, i ett särskilt uttalande till regeringen kraftigt understryka vikten av att alla de problem som tas upp i motionen blir grundligt behandlade. De fackliga organisationerna har, sägs det i motionen, på senare år i ökande utsträckning börjat engagera sig i försäkringssammanhang som inte har anknytning till anställningen och arbetsplatsen. Hit hör grupplivförsäkringar och s.k. fritidsförsäkringar eller trygghetsförsäkringar. På senare tid har också, anför motionärerna, obligatoriska, kollektiva försäkringar börjat uppträda på sakförsäkringsområdet. I vissa fall är det omöjligt för den enskilde fackföreningsmedlemmen att överblicka hur mycket olika förmåner kostar. Medlemmarna har ingen utträdeseller reservationsrätt. Ett långtgående engagemang från de fackliga organisationerna i medlemmarnas privatekonomiska förhållanden innebär, eftersom ett utträde ur organisationen är orimligt, ett icke acceptabelt ingrepp i medlemmarnas personliga integritet. En uppenbar risk för dubbelförsäkring föreligger. Genom att de berörda kollektiven är heterogena sätts sedvanliga försäkringsekonomiska regler ur spel. En stor del av försäkringsmarknaden undandras sedvanliga konkurrensvillkor. Om alla fackliga organisationer kollektivt och obligatoriskt täcker sina medlemmars normala försäkringsbehov i ett eller möjligen två försäkringsbolag får den minoritet som står utanför arbetsmarknaden mycket svårt att täcka sitt försäkringsbehov till rimliga kostnader. Konsekvenserna av att större delen av befolkningens försäkringsbehov förvaltas enligt fackliga i stället för sedvanliga försäkringsekonomiska principer är oklara. En kartläggning av t.ex. fackliga medlemmars försäkringssituation genom datasamkörning av medlemsregister med försäkringsregister bör inte få förekomma utan den enskildes uttryckliga samtycke. Kollektiva försäkringar, tecknade av fackliga organisationer, omfattas nämligen inte av konsumentförsäkringslagen. I motionen pekas på konkreta exempel på händelser som föranlett motionen. Sonja Rembo kommer i ett senare anförande att redovisa detta. För egen del vill jag belysa problemställningen genom att citera ur en cirkulärskrivelse från Svenska kommunalarbetareförbundets avdelning nr 50, där det sägs så här: ”Förbundet vill försöka samordna alla avdelningsförsäkringar så att alla medlemmar har samma försäkring, oavsett vilken avdelning de tillhör. Vår avdelning har beslutat ansluta oss till den av förbundet rekommenderade försäkringen — — Alla medlemmar ansluts till den nya försäkringen utan inträdesanmälan. Om Du inte vill vara med i försäkringen, kan Du anmäla detta -—-—- Maka eller make till gift medlem ansluts automatiskt till försäkringen om inte reservation för den delen sänds till avdelningen — — — Ogifta medlemmar med sammanboende måste anmäla den sammanboende som medförsäkrad — — — Enligt avdelningens beslut skall premien dras på lönen — --” Herr talman! Här har Kommunalarbetareförbundet handlat fel. De vänder på saken. Den som vill ha en försäkring skall givetvis teckna en. Här måste den som inte vill ha en försäkring meddela detta. Konsumenterna bör ju själva kunna få välja vilka försäkringar man vill ha och i vilka bolag man vill teckna dem. Kommunals agerande är ett exempel bland många på hur facket tar sig allt större friheter. Det är också ett exempel på hur arbetarrörelsen inte går i takt. Ledande socialdemokrater talar om större frihet. Men detta rimmar illa med Kommunals sätt att teckna försäkringar. I stället för att individens frihet ökar, så minskar den. Det myckna talet om ökad frihet är inte trovärdigt, när sådana här händelser tillåts passera. Ett annat exempel på Kommunals agerande kan tas från avdelning 43. Man satte för en tid sedan upp en affisch vid ett centraltvätteri på vilken man kallade till information i företagets matsal. Även denna gång gällde det försäkringar i Folksam, naturligtvis. På plakatet stod: ”— —— alla måste närvara.” och ”Vid frånvaro löneavdrag.” I de här fallen blir alla som inte säger nej automatiskt försäkringstagare hos Folksam. Samma sak gäller fackmedlemmars make/maka. De som inte hör av sig har också gått med på att premien dras från lönen. Det finns således goda skäl för motionskravet på en allsidig utredning av de samhällsekonomiska och civilrättsliga konsekvenserna av ett omfattande system med kollektiva, obligatoriska försäkringar, liksom sammanhängande integritetsproblem och de föreningsrättsliga frågorna. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till den reservation som fogats till betänkandet.

Herr talman! Sten Svensson har i sitt anförande redogjort för utskottets behandling av detta ärende, och jag skall nöja mig med några korta synpunkter i anledning av den reservation som är fogad till betänkandet. Reservationen behandlar de kollektiva sakförsäkringar med obligatorisk anslutning som nu börjar uppträda på försäkringsmarknaden. I motionen från Sonja Rembo och Britta Hammarbacken, som ligger som bakgrund för reservationen, krävs en förutsättningslös utredning av denna försäkringsform. Jag anser det kravet vara mycket befogat. Om man skall tillämpa systemet med kollektiva sakförsäkringar — och det kan nog i vissa fall vara bra — anser jag att det är nödvändigt att ställa vissa krav för att skydda medlemmarna-försäkringstagarna. Jag skall redovisa ett par. För det första måste medlemmarna ha rättighet att reservera sig mot beslutet att tillhöra försäkringsformen. Stor risk föreligger annars för att de blir dubbelförsäkrade, dvs. de får betala dubbla premier men får endast en ersättning vid eventuell skada. För det andra är det nödvändigt att ett korrekt upphandlingsförfarande sker före försäkringsavtalets ingående. Skriftliga offerter från flera försäkringsbolag bör alltså föreligga. De försäkringsavtal som diskuterats i massmedia under senare tid uppfyller inte dessa krav. De krav som jag nu reser sammanfaller med vad försäkringsinspektionen, — Nr 57 konsumentverket och näringsfrihetsombudsmannen fört fram i anslutning : ! Tisdagen den till de aktuella försäkringsavtalen. 18 december 1984 Med hänsyn till försäkringstagarnas intressen anser jag det alltså vara mycket befogat med en utredning, innan man går vidare på vägen mot Kollektiv sakförkollektiva sakförsäkringar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen. säkring med obligatorisk anslutning
Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan. Jag vet inte om det var den sena timmen som gjorde att Sten Svensson, som representant för moderaterna, var mer än vanligt negativ och ringaktande gentemot fackföreningsrörelsen. När moderaterna tar upp frågorna om facket, fackets rätt och fackets medlemmars rätt, finns det en tendens att gå in med detaljregleringar i en omfattning som gör att de regleringar som diskuteras inom marknadsekonomin fullständigt bleknar bort. Efter att ha hört Sten Svensson skulle jag vilja fråga honom om det enligt moderaterna över huvud taget är tillåtet för fackföreningar att sluta kollektivavtal. Det verkar inte så när man lyssnar till honom. Vi hävdar nog det här landet att kollektiva lösningar många gånger är bra lösningar och bättre lösningar än de som kan uppnås i individuella fall. Hela fackföreningsrörelsens frammarsch och framgång i Sverige och det förtroende den har bland medlemmarna visar ju att så är fallet. Det finns sedan lång tid tillbaka, Sten Svensson, kollektiva försäkringar som har varit oerhört betydelsefulla för fackföreningsrörelsens medlemmar och deras familjer. Sten Svensson riktar mot fackföreningsrörelsen ett generalangrepp, som går ut på att alla beslut i fackföreningarna fattas över medlemmarnas huvuden, att medlemmarna inte har någonting att säga till om. Om en fackförening sluter avtal om en kollektiv sakförsäkring, skulle det alltså ha skett över medlemmarnas huvuden och mot deras vilja. Det är en förvrängning av hur fackföreningsrörelsen arbetar i detta land. Vi har i utskottsmajoriteten inte alls denna uppfattning om fackföreningsrörelsen och dess rätt att sluta avtal om kollektiva sakförsäkringar. Vi konstaterar i själva sakfrågan att det för förbunden och deras medlemmar kan vara intressant att sluta avtal om sådana här sakförsäkringar på kollektiv basis, med eller utan reservationsrätt. Det är lämpligt att fackföreningarna själva avgör hur de vill ha det på den punkten. Vi kan som utomstående betraktare naturligtvis ha en och annan synpunkt på om avtalet skall vara med eller utan reservationsrätt.

Vi kan därtill lägga att för ett mycket stort antal fackföreningsmedlemmar, som av ett eller annat skäl har ett otillfredsställande försäkringsskydd — ofta på grund av att pengarna räcker dåligt till — innebär de kollektiva försäkringarna en mycket betydande fördel, framför allt naturligtvis på personförsäkringsområdet. Jag skulle vilja råda Sten Svensson och även i viss utsträckning Tage Sundkvist att tänka på att sådana här försäkringsavtal i första hand är någonting som fackföreningsrörelsen själv och dess medlemmar skall ta ställning till. Riksdagen skall inte lägga sig i den ena detaljen efter den andra. När det gäller rent försäkringstekniska detaljer kan samhället och myndigheterna kanske komma in i bilden. Två utredningar arbetar f. n. med dessa frågor. Vi som tillhör utskottsmajoriteten säger att vi ser stora fördelar med kollektiva försäkringar som en del av försäkringsmarknaden och att vi inte har någonting emot att de två utredningar som är i gång ser på de försäkringstekniska detaljerna. Det finns ingen motsättning här, utan vi förenar utredningskravet med den positiva synen på de kollektiva sakförsäkringarna. Innan denna diskussion blev något inflammerad hade näringsfrihetsombudsmannen den klara, principiella uppfattningen att kollektiva sakförsäkringar innebär en positiv produktutveckling till gagn för försäkringstagarna inom fackföreningskollektivet. Det är intressant att notera — om man skall gå in i detalj på de kollektiva hemförsäkringsavtal som har slutits — att när de privata försäkringsbolagen inte orkar med att konkurrera med ett kooperativt försäkringsbolag springer de till farbror staten och vill ha hjälp. Det vore bättre om de gav sig ut på marknaden och konkurrerade ordentligt. Försäkringsbolagen börjar nu inse detta. Trygg-Hansa har kommit in i bilden med anbud, och det är så det skall vara. Det behövs inga pekpinnar. Jag tror att den privata sidan kommer att erbjuda konkurrens på allvar, och den matchen ser vi alla fram emot. Det innebär att fackförbunden får ytterligare möjligheter att sluta bra avtal. Den diskussion som nu förs i vida svängar av de borgerliga reservanterna anser vi från utskottets sida vara klart överdriven. Vi vill understryka att kollektiva sakförsäkringar är något positivt som inte bör motarbetas från de borgerliga partiernas sida. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 11.
Herr talman! Givetvis är kollektivavtal bra. Jag har inte hävdat någonting annat. Men kollektivanslutning till ett försäkringsbolag eller till ett politiskt parti är felaktigt. Det finns som bekant flera försäkringsbolag liksom det finns flera politiska partier, Lennart Pettersson. Jag vill bara påminna om de synpunkter som bl.a. näringsfrihetsombudsmannen har redovisat i sitt remissyttrande till försäkringsinspektionen. Näringsfrihetsombudsmannen anser det vara viktigt att man bereder möjlighet för olika konkurrerande företag att göra sig gällande. Så sker inte här, utan här finns en gemensam nämnare i alla de exempel vi har pekat på, nämligen försäkringsbolaget Folksam. Vad är det för fel på den ståndpunkt som jag hävdar, att medlemmarna själva skall välja vilka försäkringar man skall teckna och hos vilka bolag? Jag tog i mitt anförande upp exemplet från avdelning 43 i Örebro, där man hade satt upp en affisch med budskapet att alla skulle samlas i matsalen på företaget. Observera, stod det på affischen, alla måste närvara. Vid frånvaro —-löneavdrag. Mot den bakgrunden vill jag fråga Lennart Pettersson: På vilka grunder kan löneavdrag motiveras för dem som uteblir från informationen om försäkringar av ett enskilt försäkringsbolag? Ligger det i arbetsgivarens intresse att personalen genom sådana påtryckningar avbryter sitt arbete? Det skulle vara intressant att höra Lennart Petterssons syn på den frågan.
Herr talman! Jag vill påminna Lennart Pettersson om att jag i mitt anförande sade att den kollektiva försäkringsformen kunde vara bra. Jag kritiserade försäkringsformen och gav två exempel på hur man inte får utforma den. Då säger Lennart Pettersson att vi inte skall lägga oss i det här, det skall facket få sköta. Ja, i och för sig skall facket få sköta detta, men man bör väl ändå följa de spelregler som våra statliga myndigheter drar upp. Båda de krav som jag reste har även förts fram från försäkringsinspektionen, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentverket. Skall vi negligera vad så tunga remissinstanser säger? De har sagt detta alldeles i dagarna.

Uppfylles ej detta villkor kan icke önskvärda strukturella effekter uppkomma.” Det är klart och tydligt att man kräver konkurrens på lika villkor. Det är precis vad jag kräver också, men det har man inte uppfyllt i det här fallet. I det aktuella fallet har det i dagarna visserligen kommit in en fullt korrekt offert från Trygg-Hansa. Men från Folksam kom det inte in någon offert, utan där hade man bara en muntlig förhandling. Då tycker jag inte att man har uppfyllt kravet på ett ordentligt offertgivande. Det tycker inte heller näringsfrihetsombudsmannen.
Herr talman! Jag vill säga till Tage Sundkvist att jag givetvis noterat skillnaden mellan moderaterna och centerpartiet i denna fråga, och den skillnaden hälsar jag med tillfredsställelse. Tage Sundkvist säger att kollektiva försäkringar enligt hans uppfattning är fördelaktiga, men han vill ha vissa villkor uppfyllda. Det gäller exempelvis hur upphandlingen skall gå till. Han har vidare synpunkter på utträdesrätt och liknande. Även om jag som sagt noterar skillnaden mellan moderaterna och centerpartiet tror jag att detta trots allt bottnar i en omyndighetsförklaring av facket och fackets medlemmar. Tage Sundkvist anser tydligen inte att fackföreningsmedlemmarna själva kan ta diskussionen om vad som är bra och dåligt för dem, om hur försäkringen skall vara utformad, om frågan om reservationsrätt eller icke reservationsrätt och om formerna för upphandling. Självfallet ligger det i fackförbundens och fackföreningsmedlemmarnas intresse att få en så billig försäkring som möjligt, och självfallet kommer de därför att sträva efter att få en upphandling som leder till det målet. Det behövs inga offentligrättsliga pekpinnar i det avseendet. Att hävda att man måste lagstifta om sådana saker innebär att man underkänner den demokrati som finns inom fackföreningsrörelsen. Är det detta som är meningen med Tage Sundkvists inlägg ber jag verkligen att få beklaga den inställningen. Utträdesrätten får alltid ses mot bakgrund av hur försäkringen tecknats och mot bakgrund av finansieringen. Medan det i en del fall är riktigt med en utträdesrätt, kan en sådan i andra fall vara ganska inaktuell för medlemmarna. Detta måste bedömas från fall till fall. Om vi nu skall återgå till att analysera näringsfrihetsombudsmannens inställning och om vi bortser från försäkringsmässiga detaljer, måste det centrala ändå vara att näringsfrihetsombudsmannen säger att den kollektiva « försäkringen i många fall innebär en produktutveckling som är till stor nytta för konsumenten-försäkringstagaren inom fackföreningsrörelsen. Det har också majoriteten i näringsutskottet tagit fasta på.
Herr talman! Jag beklagar här att Lennart Pettersson har så svårt att lyssna på vad andra människor säger. I mitt inledningsanförande konstaterade jag att jag reste dessa krav på medlemmarnas-försäkringstagarnas vägnar. Det är först när dessa båda krav blir tillgodosedda — och alla dessa instanser har ansett att de måste tillgodoses — som vi har tillvaratagit fackföreningsmedlemmarnas-försäkringstagarnas intresse i denna fråga. Det är först då de kan veta att de får försäkringar till rätta priser.
Herr talman! När fackföreningarna väljer försäkringsbolag för medlemmarna, har man inte det förtroende för de enskilda individerna som Lennart Pettersson talar om. Det är väl bättre att man skapar ökade förutsättningar för de enskilda medlemmarna att själva välja. Jag vill också påminna Lennart Pettersson om de två frågor jag ställde med anledning av avdelning 43:s affisch om att alla måste närvara vid informationen om försäkringar hos bolaget Folksam och att vid frånvaro löneavdrag skulle ske. Lennart Pettersson svarade inte på frågorna, men han har en replik kvar, och jag vill därför upprepa frågorna, eftersom han kanske inte lyssnade ordentligt. Frågorna löd: På vilka grunder kan löneavdrag motiveras för den som uteblir från en information om försäkringar hos ett enskilt försäkringsbolag? Ligger det i arbetsgivarens intresse att personalen genom sådana påtryckningar avbryter sitt arbete?
Herr talman! Tage Sundkvist är mycket angelägen om att ställa upp på fackföreningsmedlemmarnas sida för att hjälpa dem mot facket i en sådan här situation. Jag tror att Tage Sundkvist först bör ställa sig frågan om han över huvud taget är säker på att fackföreningsmedlemmarna behöver den typen av hjälp. Jag har nämligen den bestämda uppfattningen att fackföreningsrörelsen i detta land och dess medlemmar är tillräckligt mogna för att själva kunna avgöra dessa frågor. Bara när man kommer till vissa försäkringstekniska spörsmål, som nu också är under utredning, kan samhället behöva gå in. Låt fackföreningarnas medlemmar själva avgöra i övrigt när det gäller upphandling, vad försäkringen skall omfatta och i vilken situation det är bäst med reservationsrätt resp. inte reservationsrätt. I motsats till många andra institutioner i vårt samhälle är fackföreningsrörelsen en demokratiskt uppbyggd organisation. Där kan i längden inte existera någonting som inte har medlemmarnas förtroende. Sten Svensson upprepade sina frågor. Jag kan inte kommentera dem med utgångspunkt i vissa utdrag ur en broschyr som Sten Svensson påstår sig ha. Det är lika bra att vi tar den diskussionen vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Under det senaste dryga decenniet har vi fått en mycket snabb utveckling av marknaden för kollektiva försäkringar. Trots att vi har omfattande allmänna försäkringar har dessa ansetts behöva utökas med en flora av försäkringar för att öka arbetstagarnas trygghet i olika situationer. Främst bland dessa är arbetsmarknadsförsäkringarna. Arbetsmarknadens parter har i förhandlingar överenskommit om att i ett av parterna bildat försäkringsbolag teckna tilläggsförsäkringar, som omfattar sjukdom, arbetsskada, avgångsbidrag, tilläggspension och gruppliv. Försäkringarna betalas av arbetsgivarna och utgör således en del av anställningsförmånerna. Utöver dessa avtalsbundna försäkringar har de fackliga organisationerna som en s.k. medlemsförmån tecknat trygghetsförsäkringar mot olycksfall på fritid och gruppliv. På LO-området är dessa försäkringar obligatoriska och saknar reservationsrätt för den enskilde medlemmen. Inom TCO-området är de med några få undantag fortfarande frivilliga. Vad som har fått debatten om de obligatoriska, kollektiva försäkringarna att blossa upp är införandet av sakförsäkringar, där Elektrikerförbundet var först med sin hemförsäkring i Folksam. Sedan dess har Målareförbundet tecknat en hemförsäkring. Fler LO-förbund överväger en sådan försäkring. En annan sakförsäkring som aktualiserats är motorfordonsförsäkring. Jag vill slå fast, Lennart Pettersson, att kollektiva försäkringar många gånger kan erbjuda lämpliga lösningar för människor med ett likartat försäkringsbehov. De kan vara ett bra sätt att pressa kostnaderna. Den utveckling som nu äger rum mot en kraftig ökning av obligatoriska, kollektiva försäkringar för arbetstagare ger emellertid upphov till en rad frågor. Vilka blir konsekvenserna för försäkringsmarknadens utveckling? Vilka blir konsekvenserna för arbetstagarna? Vilka blir de samhällsekonomiska konsekvenserna? Redan det förhållandet att de avtalsbundna arbetsmarknadsförsäkringarna handhas av ett särskilt bolag innebär att de är undandragna konkurrens. Detta torde emellertid inte ha några negativa konsekvenser, under förutsättning att förvaltningen sker på strikt försäkringsmässiga grunder. För medlemmarna innebär det emellertid att en växande del av löneutrymmet tas i anspråk för försäkringarna. De försäkringar som ingår som en medlemsförmån för fackliga medlemmar är, troligen till 100 96, tecknade i Folksam. Det finns skäl att tro att det från de fackliga organisationernas sida finns en medveten strävan att till Folksam samla medlemmarnas totala försäkringsinnehav. Facket ambitioner är ingalunda så oskyldiga som Lennart Pettersson hävdar. Det finns åtskilliga uttalanden från LO:s ledning och andra fackliga representanter i den riktningen. Vi har också i praktiken fått exempel på denna strävan. Elektrikerförbundets hemförsäkring tecknades i Folksam utan någon som helst upphandling. Målareförbundet, som just nu är aktuellt, fick in anbud från två försäkringsbolag, Folksam och Trygg-Hansa. De accepterade Folksams offert, som — det skall jag säga inom parentes — tecknades under förutsättning av myndigheternas tillstånd. När jag studerar de båda offerterna, kan jag bara konstatera att vilka principer som än vägledde Målareförbundet i dess val av försäkring, inte var det en strävan att objektivt värdera alternativens materiella innehåll. Till samma slutsats har uppenbarligen näringsfrihetsombudsmannen kommit, då han i ett yttrande till regeringen säger att enligt de upplysningar NO inhämtat synes något egentligt upphandlingsförfarande knappast ha förekommit. Ett regelrätt upphandlingsförfarande är, enligt NO, en ovillkorlig förutsättning för denna försäkringsform. Jag anser därför, herr talman, att det finns goda skäl anta att, för den händelse utvecklingen ostörd får ha sin gång, inom ett antal år större delen av svenska folket kommer att vara hemförsäkrat i Folksam. Det är inte svårt att föreställa sig vad detta kommer att betyda för försäkringsbranschens utveckling och för de möjligheter som återstår för människor som inte är medlemmar i facket att teckna försäkringar på rimliga villkor. Vi bör också fråga oss vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för såväl individerna som samhället i stort. Alltmer av den enskildes konsumtion intecknas för olika slag av försäkringar. I arbetsgivaravgiften ingår redan nu över 31,5 96 som avser allmänna försäkringar. Härtill kommer de avtalsenliga försäkringarna som för LO:s medlemmar uppgår till närmare 6 70 av lönesumman samt de förbundsförsäkringar som gäller större delen av arbetsmarknaden och som är på väg att utökas kraftigt. En tydlig ambition från fackets sida är att med arbetsgivarna sluta avtal om någon form av produktionsavgift, ur vilken dessa försäkringar skall finansieras. Inte minst finansministern borde vara intresserad av att något begrunda konsekvenserna för lönebildningen. En fråga som inställer sig är hur dessa försäkringar hanteras skattemässigt. I debatten framförs ofta som en fördel att försäkringarna är skattefria eftersom de ingår som en del av medlemsavgiften. Denna är ju numera till en del avdragsgill vid beskattning. Nu säger reglerna att försäkringsavgifter skall räknas ifrån medlemsavgiften då avdrag yrkas vid beskattningen, men i vilken utsträckning detta sker är osäkert. Frågan är synnerligen aktuell med anledning av Elektrikerförbundets och Målareförbundets hemförsäkringar. De finansieras helt eller delvis av medel som avsetts för helt andra ändamål. Elektrikerförbundet finansierar till en del sin hemförsäkring med räntan från förbundsförsäkringens premieregleringsfond samt återbäring. Målareförbundet tar semesterkassan till hjälp. Försäkringsinspektionen framförde redan i april 1983 betänkligheter mot Elektrikerförbundets hemförsäkring och påpekade särskilt risken för dubbelförsäkring. Den risken är uppenbar och blir det alltmer om hemförsäkringar blir vanligare. Flera personer i ett och samma hushåll kan vara försäkrade genom olika förbund. En annan fråga är om premierna för framför allt hemförsäkringarna är skäliga. Normalt beräknas ju premierna på hushållens storlek, bohagets beräknade värde, bostadsorten, etc. Den ungkarl som bor i glesbygd betalar således avsevärt mycket mindre än flerbarnsfamiljen i storstad. Den riskutjämning som sker i en kollektiv hemförsäkring som omfattar så stora kollektiv som det här är fråga om och där medlemmarna i kollektivet är spridda över hela landet och omfattar alla typer av hushåll och boendeformer kan bli klart oskälig. NO framhåller att den enligt försäkringsrörelselagen gällande skälighetsprincipen förutsätter att kollektiven bildas av personer med i stort sett samma risker och samma försäkringsbehov och ifrågasätter om en för samtliga inom kollektivet gemensam premie står i överensstämmelse med skälighetsprincipen i försäkringsrörelselagen. NO anser att en försäkring utan utträdesrätt för individen i kollektivet under sådana omständigheter knappast är godtagbar. Hemförsäkringen omfattar dessutom endast lösöret. Den som har ett eget hem måste teckna särskild villaförsäkring. Eftersom flertalet försäkringsbolag numera tillämpar särskilda rabatter för kunder som har ett visst antal försäkringar samlade i ett och samma bolag, innebär det att de som är kollektivt hemförsäkrade också måste ha sina övriga försäkringar hos Folksam för att de skall kunna tillgodogöra sig den särskilda rabatten. Till saken hör också att konsumentförsäkringslagen inte är tillämplig på försäkringar som är tecknade av fackliga organisationer. Som konsumentombudsmannen framhåller i ett yttrande nyligen till regeringen är det klart otillfredsställande att en avtalskonstruktion kan sätta en tvingande lagstiftning ur spel, speciellt när avtalskonstruktionen i sin förlängning gäller just ett sådant område och en sådan personkrets som den tvingande lagen har till huvudmål att skydda. KO framhåller också risken för dubbelförsäkring, liksom det förhållandet att vissa medlemmar kan få en högre försäkringspremie än de annars skulle haft. Herr talman! Medlemskap i en facklig organisation är i realiteten obligatoriskt för mycket stora grupper på arbetsmarknaden inom främst LO:s avtalsområde, men också inom stora delar av TCO:s avtalsområde. De olika förbunden har också i realiteten monopol på sina resp. avtalsområden. Att stå utanför facklig organisation kan också ha allvarliga negativa konsekvenser för den enskildes möjligheter att få arbete. Detta ställer mycket stora krav på organisationernas sätt att arbeta och på att minoritetsintressen skyddas. Framför allt måste organisationernas verksamhetsområde vara klart avgränsade på ett sådant sätt att det är rimligt att anta att det kan omfattas av alla medlemmar. I fråga om de fackliga organisationerna måste således verksamheten vara begränsad till att tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av anställda. Detta får givetvis inte tolkas så vitt att praktiskt taget alla mänskliga aktiviteter anses beröra organisationernas medlemmar i just denna egenskap. En facklig organisations stadgar får således inte vara så allmänna att de kan innefatta vilka slag av verksamheter som helst. Elektrikerförbundets hemförsäkring väckte opposition bland förbundets medlemmar. Enda möjligheten för en medlem att slippa försäkringen är att gå ur sin fackliga organisation, en klart orimlig lösning. Några av dem har gått till domstol för att slippa ifrån hemförsäkringen i Folksam. Svea hovrätt fastställde den 15 juni i år att hemförsäkringen ligger vid sidan av Elektrikerförbundets traditionella fackliga verksamhet. Därmed öppnades möjligheten att pröva frågan i allmän domstol. Målet har därefter tagits upp i Stockholms tingsrätt, där huvudförhandling ägde rum den 6 december. Dom i målet väntas den 17 januari. Frågan om fackliga organisationer äger rätt att med ett kongressbeslut utvidga organisationens verksamhetsområde hur långt som helst och, om inte, var gränsen i så fall går, har i dag blivit central för hela vårt samhällsskick. Den förmyndarattityd och maktfullkomlighet som präglar de fackliga organisationernas agerande i de här nämnda fallen är uppseendeväckande. Efter att redan den 27 april 1983 ha fäst regeringens uppmärksamhet på de kollektiva sakförsäkringarna, utfärdade försäkringsinspektionen den 16 november 1983 ett cirkulärbrev till försäkringsbolagen. Inspektionen förutsatte att försäkringsbolagen i avvaktan på statsmakternas ställningstagande till frågan avstod från att offerera eller träffa avtal om kollektiv sakförsäkring utan reservationsrätt för individen. Som en konsekvens härav förelade inspektionen i november i år Folksam att inte bringa försäkringsavtalet med Målareförbundet till verkställighet. den 26 november ut på remiss med en mycket kort remisstid. Svar skulle vara inne redan den 4 december. Såväl NO som KO har, som tidigare framgått i debatten, i sina remissvar framfört betänkligheter mot den här typen av försäkringar och anser att det aktuella försäkringsavtalet inte skall verkställas i avvaktan på pågående utredningsarbete och domstols prövning. Försäkringsinspektionen har vidhållit sitt tidigare ställningstagande att försäkringen inte borde tecknas och drog en parallell med regeringens beslut att inte utvidga Försäkringsaktiebolaget Volvias koncession med hänvisning till att detta skulle kunna leda till en mer omfattande strukturförändring av marknaden för trafikförsäkring. Regeringen väntas ta ställning till överklagandet på torsdag. Medan detta prövningsförfarande pågår går Målar-Ettan i Stockholm ut med ett cirkulär till medlemmarna: ”Nu, äntligen är den här! Kollektiv hemförsäkring utan extra kostnad för Dig.” Målar-Ettan meddelar sina medlemmar att försäkringen träder i kraft den 1 januari 1985 och uppmanar dem att säga upp eventuella hemförsäkringar hos andra bolag. Cirkuläret innehåller inte några reservationer eller garderingar mot att hemförsäkringen inte skall kunna genomföras. Ordföranden i Målar-Ettan anser det fullt klart att försäkringen blir av. Han säger: ”Vi bygger vår information till medlemmarna från de uppgifter vi får från Målarförbundet som har kontakterna med Folksam.” Så, herr talman, talar en makthavare. När arbetarrörelsens organisationer har bestämt sig finns det ingen anledning att avvakta domstolsutslag. Det finns ingen anledning att fästa något avseende vid vad de myndigheter anser som har att på riksdagens och regeringens vägnar följa efterlevnaden av gällande lag. Det finns ingen anledning att avvakta regeringens utslag. En socialdemokratisk regering förutsätts tillgodose organisationernas krav. Varför då vänta? Det skulle vara uppseendeväckande om regeringen faller till föga för sådana påtryckningar. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande, vilken föranletts av Britta Hammarbackens och min motion nr 1983/84:1949. Det finns all anledning att grundligt penetrera alla aspekter av den här frågan innan den skada som redan har skett hunnit förvärras.

Herr talman! En förutsättning för ett expansivt näringsliv som producerar varor till lägsta pris är att det finns konkurrens på marknaden. Dels tvingar konkurrensen fram ett kostnadsmedvetande och en kostnadskontroll i produktionen, dels skapar konkurrens mellan olika producenter en lyhördhet för konsumenternas önskemål. Därtill, och det är inte minst viktigt, utgör konkurrensen en garanti för att traditionella produktionsmetoder ständigt utsätts för förändringar och förnyelsens tryck. Men för att konkurrensen skall vara effektiv krävs att den sker på någorlunda likvärdiga villkor. Ett område som måste bli föremål för en utredning på grund av ändrade marknadsförutsättningar är affärsverken. Affärsverken har mer och mer kommit att satsa på affärsverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden, medan den monopoliserade sektorn har kommit att betyda allt mindre. Denna utveckling har dock skett på affärsverkens egna villkor. Visserligen har ett antal utredningar sysslat med frågor som gäller affärsverken, men sammanfattningsvis kan om dessa sägas att de gått till överdrift när det gäller verkens samhälleliga funktioner. Den s.k. monopolutredningen, SOU 1978:48, konstaterade att statsmakterna inte vid något tillfälle gett uttryck för en samlad uppfattning om de statliga företagens och myndigheternas plats i det ekonomiska systemet och om, i så fall, på vilket sätt marknadsekonomi och myndighetsutövning är förenliga. Man kan utan tvivel ställa sig frågan om myndighetsutövning är förenlig med affärsverksamhet i vinstsyfte i konkurrens med privat företagsamhet. De privata företagen har inte undgått att känna av de stora affärsverkens påtagliga dominans. Många enskilda företag känner av den ibland osunda konkurrens som kan bedrivas av de affärsdrivande verken i skydd av deras monopol. Detta har bl.a. resulterat i ett antal NO-anmälningar, av vilka några påvisat uppenbara brister i konkurrensförutsättningar till nackdel för enskilda företag. Ett sådant exempel är postens budbilar — i Uppsala förresten. Där har dessa budbilar under tre år arbetat på att etablera en marknad. Enligt NO har postens taxor i vissa fall inte ens täckt de rörliga kostnaderna. Nu kräver NO nedläggning av verksamheten eller som ett alternativ en prishöjning. Andra exempel finns att hämta från televerket, men jag skall vid denna sena timme inte trötta kammarens ledamöter med de exemplen. Oron för att denna konkurrenssnedvridning skall bli ännu mer påtaglig har kommit till uttryck i trepartimotionen nr 1890, undertecknad av Sigvard Persson m.fl. Herr talman! Jag menar att frågorna kring de affärsdrivande verkens expansion på den konkurrensutsatta sektorn alldeles för litet har belysts i de utredningar som hittills har företagits. Jag skall ta ett kort exempel. Riksdagen har bestämt hur det skall gå till när affärsverken etablerar dotterbolag. Man får inte köpa eller etablera dotterbolag utan medgivande av riksdagen. Om däremot ett dotterbolag i sin tur etablerar eller köper ett företag, kan det ske utan regeringens eller riksdagens godkännande. Riksrevisionsverket har nyligen i en utredning redogjort för utvecklingen under de senare åren. Av denna framgår att affärsverken tillsammans har över 250 verksamma dotterbolag och dessutom 117 dotterbolag i vilka man har minoritetsintressen. Totalt har över 130 dotterbolag tillkommit under åren 1975-1983. Av genomgången framgår att bara två affärsverk, luftfartsverket och FFV, tillkommit efter första världskriget. Fyra verk är mer än 100 år gamla. De tre äldsta verken bildades som en följd av snabba tekniska förändringar på kommunikationsområdet. Det gäller framför allt SJ och televerket. Meningen med verken var inte i något fall att de skulle driva affärer i konkurrens med det dåtida näringslivet. Herr talman! Det förslag som ställs i reservation nr 2 av representanter för de tre icke-socialistiska partierna om en allmän översyn av de problem jag nyss refererat till är — det vill jag påstå — väl underbyggda. För att mer ingående gå igenom frågorna bör enligt vår uppfattning en särskild utredning tillsättas. Under tiden är det emellertid av yttersta vikt för konkurrensen att riksdagen gör ett uttalande, innebärande att de affärsdrivande verken inte utnyttjar sin monopolverksamhet för att stödja den konkurrensutsatta sektorn. Näringsfrihetsombudsmannen, NO, hävdar i sin skrivelse till regeringen under 1984, att det är angeläget att frågan om en separat redovisning av konkurrensutsatt verksamhet i postverket, eventuellt i vissa fall genom bildandet av särskilt bolag, tas upp till närmare prövning. NO menar alltså, att det även vid särredovisning eller överföring i bolagsform kan vara osäkert om en viss verksamhet får bära sina egna kostnader. Jag hävdar att det är utomordentligt betydelsefullt att en allmän utredning kommer till stånd angående affärsverkens expansion till nya områden. För företag som skall konkurrera med affärsverken måste garantier skapas, så att konkurrensen kan bedrivas på likvärdiga villkor. För enskilda företag är det omöjligt att konkurrera med företag som baserar sin prissättning på monopolfördelar eller stora skattesubventioner. Herr talman! Statliga företag skall inte beviljas konkurrensfördelar av statsmakterna. Bara detta är skäl nog för att yrka bifall till reservation 2 i näringsutskottets betänkande 1984/85:13, vilket jag härmed ber att få göra.
Herr talman! Kvällen är sen och sessionen lider mot sitt slut. Jag skall därför fatta mig kort. I detta betänkande tas alltså de statliga företagen upp. Jag vill inledningsvis betona att de privata och kooperativa företagen spelar en viktig roll för sysselsättningen, men det gör även de statliga företagen. Genom statlig verksamhet har i många fall arbetstillfällen kunnat skapas i situationer där privat kapital inte har ställt upp. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg detta när vi nu behandlar redogörelsen för de statliga företagen. Herr talman! Det får inte vara så att de statliga företagen ges något fribrev att handla hur de vill. De statliga företagen får inte ges — och skall inte ha — en favoriserad ställning i näringslivet. Ej heller får statliga monopol utnyttjas på ett sådant sätt att statliga affärsdrivande verk vinner fördelar på den konkurrensutsatta sektorn. I en trepartimotion med Sigvard Persson som första namn tas därför frågan upp om de affärsdrivande verkens roll. Motionärerna kräver ett riksdagsuttalande om att affärsdrivande verk inte får utnyttja sin monopolställning i syfte att vinna fördelar på de konkurrensutsatta delarna av affärsverkens verksamhet. Affärsverken har ju delvis en monopolställning samtidigt som en del av deras verksamhet bedrivs på den allmänna marknaden i konkurrens med enskilda företag. De s.k. kommunikationsverken — posten, televerket, SJ och även luftfartsverket — arbetar som vi vet huvudsakligen på monopolmarknader. Nu sker inte detta utan konflikt. Det har vi många belägg för. Det har kunnat konstateras i många sammanhang, och t.ex. näringsfrihetsombudsmannen — NO — har framhållit det. NO har under de senaste åren fått ägna ganska stor uppmärksamhet åt frågor om vissa affärsverks prissättning inom den konkurrensutsatta delen av verksamheten. I motionen och i reservationen från centern, folkpartiet och moderaterna har vi pekat på debatten kring televerket och dess prissättning på produkterna. Och att många är irriterade över affärsverkens prissättning inom ramen för monopolet framgår av alla anmälningar som inkommer till NO. Enbart mot televerket har det inkommit omkring 35 ärenden sedan 1970-talets början. Dessa ärenden har handlagts av NO, och en del av dem har redovisats i utskottsbetänkandet. Näringsfrihetsombudsmannen framhåller i ett uttalande från i somras att televerket har ålagts att särredovisa sina konkurrensutsatta produkter men att även med de nuvarande kopplingarna mellan monopoloch konkurrenssektor kan monopolet missbrukas. Vi vet också att det inom andra affärsdrivande verk finns motsvarande situation. Herr talman! Det är mot denna bakgrund som vi reservanter — med anledning av motionen från Sigvard Persson m.fl. — har krävt en allmän översyn av problemet. En sådan översyn av affärsverkens monopol bör ske genom en särskilt tillkallad utredning. Därför borde också riksdagen ställa sig bakom det kravet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman!

Såväl statliga myndigheter som verk är storkunder på den s.k. enskilda marknaden. Till detta kommer att flera verk — inte minst de affärsdrivande verken — är storföretagare i fråga om tjänster till såväl enskilda som företag. Dessa statliga verk har någonting gemensamt, nämligen att deras verksamhet delvis är monopoliserad, samtidigt som en del av deras verksamhet, främst de affärsdrivande verkens, bedrivs på den allmänna marknaden, där den är utsatt för konkurrens. Och det är i många fall utan tvivel en svår roll att dels driva en skyddad verksamhet som är reglerad av statsmakten, dels bedriva verksamhet i öppen konkurrens. Herr talman! Man kan inte utesluta att frestelsen att dra fördel av monopolsituationen för att vinna fördelar också i den konkurrensutsatta delen av verksamheten i vissa fall kan bli övermäktig. Ett antal konkreta fall av monopolmissbruk från statliga affärsverks sida under senare tid har tagits upp såväl i den allmänna debatten som i anmälningar hos NO. Det är framför allt televerket som figurerat i dessa sammanhang, och detta vid mer än ett tillfälle. En naturlig lösning vore, för den marknadsekonomiskt lovordande, att de affärsdrivande verken i stort upphörde med den konkurrensutsatta delen av sin verksamhet för att i stället styra sina resurser till att effektivisera den verksamhet som är monopoliserad. Den andra varianten vore — det berör också motionärerna — att helt avskilja monopoliserad verksamhet från de delar av verksamheten som är konkurrensutsatta, så att affärsverken befriades från inflytande över den konkurrensutsatta delen. En konkurrens på lika villkor kan först då bli verklighet. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! I det nu behandlade betänkandet har utskottet också tagit ställning till en motion från vpk, väckt under den allmänna motionstiden i år. I denna motion tas målsättningen för de statliga företagen upp. Med sina 317 000 anställda, en omsättning på 149 miljarder och investeringar på nära 19 miljarder utgör de statliga företagen en stor och strategiskt viktig sektor inom det svenska näringslivet. Det statliga ägaransvaret innebär att staten kan fastställa målen i stort för verksamheten och tillsätta ledningspersonal — det gäller då främst bolagsstyrelse. Staten fungerar med andra ord som ett slags moderbolag gentemot ett dotterbolag på dens.k. fria marknaden. De statliga bolagen fungerar i praktiken också som fristående juridiska personer, och bolagsstyrelserna har fria händer att inom ramen för de uppställda målen om lönsamhet osv. operera på eget ansvar, som det heter. De affärsdrivande statliga verken däremot har en särställning inom statsförvaltningen. De bedriver också affärsverksamhet, men de lyder till skillnad från den statliga bolagssektorn under offentlig rätt och inte under privaträtt. De kan sägas vara en form av statliga företag, nära besläktade med ämbetsverken. Detta betyder också att affärsverken kan medge mera politisk insyn och påverkan än vad fallet är med de statliga bolagen, som lyder under aktiebolagslagen. I vad gäller televerket är de borgerligas reservation egentligen ett uttryck för högerkrafternas kampanj för privatisering, i enlighet med det mönster som vi känner igen från Thatchers England. Som vi ser det är detta ingen lösning. Tyvärr sker nu en ”bolagisering” i smyg, genom att den högsta ledningen för televerket manipulerar med nya bolagsbildningar. Jag skulle vilja påminna de talare som här har sagt att vi har en så tung statlig monopolsektor om att de utredningar som riksrevisionsverket nyligen har gjort bekräftar att större delen av den statliga verksamheten, räknat i antalet anställda, bedrivs i bolagsform. Redan nu bedrivs alltså den övervägande delen av den statliga verksamheten i den av er eftersträvade bolagsformen. Från vpk har vi i olika sammanhang, bl.a. i riksdagsmotioner, uttalat som vår mening att den statliga företagsformen borde ses över. Ämbetsverksmodellen och aktiebolagsformen borde inte vara en gång för alla givna. En särskild lagstiftning behövs verkligen för att reglera företagsformerna i demokratisk riktning. Det finns en grundmurad och förståelig tanke hos folk, att de statliga företagen borde ta sociala och samhällsekonomiska hänsyn i större utsträckning än vad fallet är med privatkapitalistiska företag. Ur denna tanke kan man härleda ordspråk som ”statens kaka är liten, men den är säker”. I dag visar emellertid en rad praktiska exempel ur verkligheten att de statliga bolagen ofta för en politik som bortser från samhällets intressen då det gäller regionalpolitik, sysselsättningsoch näringspolitik, liksom då det gäller demokratin i företagen. Här kan nämnas hur statsägda företag genom exempelvis försäljning, nedläggning och allmän misskötsel utdelat hårda slag mot orter och regioner. Det gäller träförädlings-, cellulosaoch tekoindustrin, för att nämna några branscher. Ett konkret exempel har vi i affären om tekoföretaget Holma Fabriks AB i Marks kommun, där överstyrelsen för ekonomiskt försvar och den statliga Eiserkoncernen sedan 1981 är inblandade i en nedläggningsaffär, som stinker av förskingring, försvunna miljonbelopp och borttappade handlingar. Vpk har f.ö. i dag i skrivelse till regeringen begärt utredning av denna affär. I stället för att vinnlägga sig om en mönstergill personalpolitik och en god sammanhållning kring gemensamma uppgifter, nedvärderar ”topparna” i de statliga bolagen betydelsen av de anställdas delaktighet i besluten om strategin. Visst finns det representanter för de anställda i styrelser och delegationer, men deras maktlöshet är påfallande. Enligt vpk:s mening är detta ett grundläggande problem. På lång sikt måste den statliga företagssektorn med samhälleliga förtecken gå i spetsen för att söka förnya svensk industri inom en rad områden som energiteknik, bioteknik, materialförnyelse, kommunikation och transportmedel, regleroch styrteknik — för att nämna några. Men en sådan offensiv roll kan aldrig klaras genom att man etablerar ett auktoritärt toppstyre, som inte tar till vara personalens kunskaper och medverkan. Inte heller kan man klara den uppgiften genom att i affärsverksamheten försöka härma efter de sämsta sidorna i ett aggressivt privat näringsliv. Även här finns färska exempel på en sådan arbetsstil, som inte alls är förankrad hos de anställda. Det exempel jag nu tänker på är televerkets marknadsföringsmetoder. Verket försöker bl.a. sälja en produkt som ännu inte sett dagens ljus — en ordning som i USA lär förekomma i en sådan omfattning att man där tvingats till lagstiftning i frågan. Enligt vpk kan alltså den statliga företagssektorn ha en social och utjämnande uppgift, i motsats till de stora kapitalintressena, som anser den renodlade marknadsmekanismen vara allena saliggörande. Den statliga sektorn kan således spela en stor roll för att stärka de arbetandes ställning. Vpk vill därför förstärka den statliga sektorns sociala roll och koppla denna till en mera planmässig hushållning. Vi sticker inte under stol med att det också handlar om en demokratisk kamp för större folklig kontroll över investeringar och finansieringsverksamhet. Utskottet tycks inte dela denna uppfattning på någon punkt. Det anser inte att den statliga sektorn har någon särskild roll med hänsyn till samhällsintresset. Detta är märkligt, eftersom just denna roll betonas i de år 1969 fastställda målen för Statsföretagsgruppen. När vpk i sin reservation framhåller att den statliga företagssektorn bör vara ledande och ett föredöme när det gäller de anställdas inflytande, har detta sin grund i att man kan ställa särskilda sociala och demokratiska krav på just samhällsägda företag. Det borde i varje fall vara bekant för utskottets socialdemokrater. Om vi studerar SAP:s program — jag har det här i fickan, om någon skulle vilja be mig läsa det — finner vi att man kräver medvetna åtgärder för utbyggnad och etablering av kollektivt ägda företag. Är inte statliga företag kollektivt ägda, och varför eftersträvar arbetarrörelsen kollektivt ägande i näringslivet? Även det faller tillbaka på sådana meningar som följande i SAP:s program: ”Arbetet måste ingå i ett socialt sammanhang där arbetets frukter används för att tillfredsställa individuella och gemensamma behov. Därför måste bestämmanderätten över produktionen läggas i hela folkets händer.” Om detta är sanning, om socialdemokraterna verkligen vill ”omdana samhället” och lägga ”bestämmanderätten över produktionen i hela folkets händer”, måste de faktiskt beakta den möjlighet som den samhällsägda sektorns företag innebär. Annars kan folk lätt få den uppfattningen att socialdemokraterna säger ett i programskrifterna och menar något annat i verkligheten. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 1 och avslag på reservation 2.

Herr talman! Till det betänkande som vi nu behandlar har det fogats två reservationer. Jag skall något kommentera dem. En del av de ledamöter som har varit uppe i talarstolen har tagit god tid på sig för att tala om vad de har velat säga med sina motioner. Jag skall försöka fatta mig kortare. Vpk tar i sin motion och sin reservation upp personalpolitiken i de statliga företagen och dess nära samband med ny teknik. Vpk anser att de statliga företagen skall vara ett föredöme i fråga om personalens delaktighet i beslutsprocessen och att de på ett långt mera aktivt sätt än nu bör gå i spetsen när det gäller förnyelse av svensk industri. Det krav som vpk ställer tillgodosågs redan i målformuleringen för Statsföretag från 1969, som också bekräftades i samband med riksdagens beslut om rekonstruktion av Statsföretag våren 1983. Det behövs enligt min och utskottets mening inget uttalande från riksdagens sida om att särskilda mål skall gälla för Statsföretag på denna punkt. Jag utgår från att ledningarna för de olika statliga företagen arbetar för att nå upp till den målsättning som riksdagen har fastlagt. Detsamma gäller kravet på att tilldela de statliga företagen en generell uppgift som spjutspets när det gäller förnyelse av industrin. Den möjligheten finns redan, och den utnyttjas också, men självfallet kan detta förbättras. Egentligen har vi alltså inte speciellt delade meningar i den här frågan. Det är bara så, att jag och utskottsmajoriteten inte anser att det behövs något särskilt uttalande från riksdagen. Jag yrkar avslag på reservationen. I reservation 2, som gäller verksamheten vid de affärsdrivande verken, pekar man på ett antal fall av monopolmissbruk från statliga affärsverks sida och nämner de anmälningar som ingivits till NO. Av affärsverken är det främst televerket och postverket som åsyftas, men man har i motionen tagit upp frågan ur principiell synpunkt. Det finns ingen anledning att gå in på enskilda ärenden som prövats enligt gällande konkurrenslagstiftning. Jag vill ändå säga att det ännu inte i något fall har konstaterats eller klarlagts att monopolmissbruk faktiskt förekommit. Näringsfrihetsombudsmannen har ägnat stor uppmärksamhet åt frågan om vissa affärsverks prissättning. SPK genomför utredningar, och det finns ärenden som behandlas av NO och marknadsdomstolen. Utgången av detta får visa om det finns motiv för en allmän översyn av sambandet mellan konkurrensutsatt verksamhet och övrig verksamhet inom affärsverken. Vi bör alltså avvakta. Det finns enligt utskottsmajoriteten ingen anledning att nu begära en allmän översyn av de problem som reservanterna tar upp. Inte heller behövs det något riksdagens uttalande om att konkurrentneutralitet skall råda gentemot enskilda företag. Utskottsmajoriteten anser detta vara en självklarhet. Det gör f. ö. motionärerna också. Herr talman! Jag yrkar alltså avslag även på denna reservation och bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 13. Jag vill samtidigt också be att få önska kammarens ledamöter och presidiet en riktigt god jul.